Fru talman! Frågor som rör överskuldsättning, snabbkrediter och livsvillkor för överskuldsatta behandlades i civilutskottets betänkande CU10 den 2 april. Vänsterpartiets yrkanden i motion C208, Livsvillkoren för överskuldsatta , som berör saneringslån, sociala lån, kreditprövning, kreditupplysning och inkassobolagens verksamhet behandlas i dagens betänkande som heter Bankfrågor m.m. Det jag ska prata om är "med mera" i betänkandet. Jag vill inledningsvis, fru talman, framföra att jag naturligtvis står bakom alla Vänsterpartiets reservationer. Men jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 3 som jag kommer att beröra lite närmare. Vänsterpartiets utgångspunkt när vi diskuterar dessa frågor är att alla vill göra rätt för sig. Det är även namnet på en rapport som Kronofogdemyndigheten har lagt fram som gäller överskuldsattas situation i samhället. Principen för det jag tar upp i mitt inlägg är balansen mellan gäldenär och fordringsägare. Vi anser att fordringsägarna generellt har en alldeles för stark ställning i relation till gäldenären. För att alla ska kunna göra rätt för sig krävs att vi får en bättre balans och att samhället ger förutsättningar för att alla ska kunna göra rätt för sig. Då är förslagen om saneringslån och sociala lån centrala. I Finland kan Garantistiftelsen ställa borgen åt en överskuldsatt privatperson för att hon eller han ska få ett banklån och kunna betala av sina gamla skulder. Syftet är att låntagaren ska få ekonomin i balans och få ett slut på skuldcirkeln. Möjligheterna för en överskuldsatt person att på egen hand skaffa sig ett lån till bra villkor för att sanera sin ekonomi är begränsade. Genom att personer med hyresskulder ges en möjlighet att teckna så kallade saneringslån kan antalet vräkningar helt säkert minska. Överskuldsatta människor skulle få möjlighet att leva ett värdigare liv med allt vad det innebär i form av minskat psykiskt lidande och minskad social utslagning och hemlöshet. Vårt förslag är att Kronofogdemyndigheten får i uppdrag att hantera saneringslånsverksamheten. I vår budgetmotion lägger vi fram förslag på ökat anslag till Kronofogdemyndigheten för att finansiera denna verksamhet. För att förebygga överskuldsättning och för att främja ett hushålls förmåga att klara sin ekonomi har Finland, Holland, Irland och England infört så kallade sociala lån. Ett socialt lån kan beviljas en person som på grund av små inkomster och tillgångar inte annars kan få en kredit till rimliga villkor. I Finland är den vanligaste orsaken till att en person ansöker om ett socialt lån att få ekonomin under kontroll genom att betala av gamla skulder. Av krediterna beviljas ca 65 procent för skötsel av skulder och 35 procent för bland annat inköp av hushållsmaskiner och betalning av hyresskulder. Vänsterpartiets förslag är att Kronofogdemyndigheten även får i uppdrag att administrera en verksamhet med sociala lån. Av Finansinspektionens allmänna råd framgår att en så kallad förenklad kreditprövning kan ske om kreditbeloppet är högst 50 procent av gällande prisbasbelopp, drygt 40 000 kronor. Eftersom även mindre krediter, som till exempel sms-lån, kan leda till överskuldsättning anser Vänsterpartiet att gränsen för när förenklad kreditprövning får tillämpas bör sänkas. Det är inte rimligt att kreditinstitut ska göra sig vinning genom att bevilja krediter med oskäliga villkor utan att ta ansvar för att låntagarna har ekonomiska förutsättningar att göra rätt för sig. En uppgift om en skuld som är obetald eller inte har betalats i tid kan leda till en så kallad betalningsanmärkning hos Upplysningscentralen, UC, och kan finnas kvar i registret i tre år. Avgörande för om betalningsanmärkningen finns kvar är bland annat om och när skulden betalats och om Kronofogdemyndigheten har hunnit fatta beslut i ärendet eller inte. Den som drabbas av en betalningsanmärkning kan inte teckna hyreskontrakt, skaffa telefonabonnemang eller handla något på avbetalning under tre års tid. Det spelar ingen roll att skulden har reglerats. Det är inte ovanligt att en person hamnar i UC:s register på grund av för sent inbetald räkning. Vidare är det inte ovanligt att människor får betalningsanmärkningar på felaktiga grunder och att de har små eller inga möjligheter att rätta den felaktiga uppgiften. Lagstiftningen behöver ändras så att betalningsanmärkningar för privatpersoner kvarstår i ett år i stället för tre år och att betalningsanmärkningar som registreras felaktigt blir lättare att radera ur UC:s register. Datainspektionen utövar tillsyn över inkassoverksamheten som ska bedrivas enligt god inkassosed. Detta innebär bland annat att gäldenären inte får vållas onödig skada eller olägenhet eller utsättas för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd. Trots detta har inkassobolagen en alltmer aggressiv indrivningsmetod. Tiden för gäldenären att betala av sin skuld har förkortats, indrivningsförsöken pågår under längre tid då fordringar säljs vidare från bolag till bolag och även små belopp krävs in. Fordringsägare väcker skulder till liv på otillbörligt sätt för att få möjlighet att fortsätta driva in skulderna. Fordringar säljs och köps, och inkassobolagen handlar i eget intresse för att tjäna pengar på gäldenärerna genom sina inkassoavgifter. En från början liten skuld kan således under inkassobolagens indrivningsförsök växa sig orimligt stor. Det måste till en översyn med syfte att strama upp inkassobolagens verksamhet. Fru talman! Skatteverket och Kronofogdemyndigheten har lagt fram konkreta förslag på hur de överskuldsattas situation kan förbättras. Konsumentombudsmannen och Konsumentverket har föreslagit snabbåtgärder för att förbättra snabbkrediterna. Dessa förslag stöder Vänsterpartiet. De förändringar som konsumentombudsman Gunnar Larsson har föreslagit är översyn och förändring i konsumentkreditlagen som berör kreditprövning, marknadsföring och att det ska finnas skriftliga avtal. Jag vill avslutningsvis framföra att det är kreditgivarnas och bankernas ansvar att underlätta för medborgarna att organisera sin ekonomi. Då är kraven i Vänsterpartiets reservation 1 om rätten till banktjänster och grundläggande betalservice i hela landet oerhört viktiga.

Fru talman! Vi socialdemokrater har inte några reservationer i detta ärende. Vi har dock lämnat ett särskilt yttrande som jag snart ska återkomma till. Det har väckts ett antal motioner som tar upp mycket angelägna frågor. Jag vill kommentera några av dem. När det gäller banktillgängligheten anser vi att alla människor ska ha tillgång till bankers grundläggande tjänster, som rätten till ett eget konto. Det finns en lag om insättningsgaranti som fastställer att bankerna är skyldiga att ta emot insättningar av alla. Det finns undantag om det finns misstanke om penningtvätt eller om kunden tidigare har varit ohederlig mot banken och så vidare. Länsstyrelserna ska ju få i uppdrag att bevaka utvecklingen av tillgången till grundläggande betaltjänster. Det är bra. Vi socialdemokrater vill understryka att vi anser att det är oacceptabelt att vissa grupper av människor inte har rätt till ett eget bankkonto. Ofta är det redan socialt utsatta personer som drabbas, vilket leder till att situationen för dem förvärras. Vi kommer att följa utvecklingen för att se att tillgängligheten inte försämras. Länsstyrelserna kommer att få en viktig roll att spela. Vi ska nogsamt följa deras arbete med denna fråga. Fru talman! Det andra område som jag vill kommentera är lagstiftningen för långivare och kreditinstitut. I vårt samhälle finns det i dag stora grupper som inte uppfyller de krav som ställs från banker och andra vanliga kreditinstitut för att man ska få ett lån. Därför finns det en stor marknad för långivare som erbjuder lån utan säkerhet och till skyhöga räntor. För många människor är dessa långivare den enda möjligheten att låna pengar, och många hamnar i skuldfällor som är näst intill omöjliga att ta sig ur. Vi kan dagligen ta del av larmrapporter om att denna marknad breder ut sig och att olika former av reklam lockar allt fler att ta dessa lån. Många av våra ungdomar lockas av de snabba sms-lånen. Det är en utveckling som inte får fortsätta. På Justitiedepartementet pågår nu en beredning av konsumentkreditlagen där man bland annat ska se över sms-lånen, och vi utgår ifrån att regeringen skyndsamt tar sig an denna fråga. Vi har inte råd med att en stor grupp människor riskerar att fastna i skuldfällor, vilket förutom personliga tragedier också kan innebära stora kostnader för samhället som på ett eller annat sätt måste hjälpa dessa skuldsatta människor. Fru talman! Till sist vill jag lyfta fram vårt särskilda yttrande. Regeringen tillsatte våren 2007 en utredning som bland annat fick i uppdrag att se över situationen för så kallade evighetsgäldenärer, det vill säga människor som är överskuldsatta. Vi socialdemokrater tycker att det är bra att en utredning är tillsatt men anser att uppdraget till utredaren är alltför snävt avgränsat och att risken är att frågor av stor betydelse för dem som är överskuldsatta därför kommer att förbli olösta. Vi föreslog ett tilläggsdirektiv till utredningen i utskottet men fick inte gehör för det hos majoriteten. Därför lämnar vi ett särskilt yttrande där vi pekar på de problem som finns. Fru talman! Då vi inte fick utskottets gehör vänder jag mig från talarstolen direkt till utredaren med förhoppningen att denne i sin vishet är mer lyhörd än utskottet. Vi kan se att inkassobolagen de senaste åren tillämpar en allt aggressivare indrivningsmetod, vilket bland annat har uppmärksammats av Konsumentverket. Det finns också ett samband mellan överskuldsättning och inkassokostnader. En från början liten skuld kan växa sig mycket stor genom att påminnelse och förseningsavgifter läggs på varandra under inkassoprocessens gång. Vi anser att det viktiga sambandet mellan överskuldsättning och inkassoregelverket borde ha uppmärksammats i direktiven till utredningen. Ändrade regler för inkassoverksamhet kan medverka till att förbättra situationen för de människor som redan har hamnat i skuldfällor och förebygga att överskuldsättningen ökar. Utredaren borde därför ha fått i uppdrag att se över hur inkassobolagen tillämpar det gällande regelverket och föreslå förändringar som kan hjälpa till att minska överskuldsättningen. En fråga som borde ha analyserats i detta sammanhang är om uttag av förseningsavgifter ska medges så snart skulden har förfallit eller om en tidsfrist på till exempel en vecka efter förfallodagen bör införas. En annan angelägen fråga är om både försenings och påminnelseavgift ska få debiteras för samma skuld och om inkassobolagen tillämpar det gällande regelverket korrekt i sin indrivningsverksamhet. Fru talman! Som jag tidigare sade hoppas jag att utredaren tar del av våra synpunkter. Vi kommer naturligtvis att ingående ta del av utredningen och följa situationen för de överskuldsatta i samhället.

Fru talman! Jag kan börja med frågan om transparens i fråga om Upplysningscentralen. Jag förstår syftet med Lars Elindersons argumentation där. Men denna transparens borde i allra högsta grad vara ömsesidig så att en gäldenär ska ha möjligheter att bli behandlad på ett tillbörligt sätt av Upplysningscentralen. Klara felaktigheter måste rättas till, och osakliga skäl till att någon finns med hos Upplysningscentralen ska tas bort för att en betalningsanmärkning inte ska kunna användas mot en konsument som vill få en kredit. Den här transparensen måste, som sagt var, vara ömsesidig. Lars Elinderson talar också om balansen mellan kreditgivare, alltså fordringsägare, och gäldenärer, alltså låntagare. Alla vi som företräder de överskuldsatta i fråga om deras livsvillkor och situation hävdar med bestämdhet, utifrån den analys som vi gör av verkligheten, att denna obalans är så stor till fordringsägarnas fördel. Här står Lars Elinderson och försvarar kreditgivarens rätt att säkra sin trygghet och talar ytterligare för denna obalans. Det är något som vi ständigt lever med när vi försöker diskutera denna fråga även i civilutskottet. Utredningsmannen Jan Ertsborn är ledamot för Folkpartiet i civilutskottet, och det är bra att jag kan diskutera detta med Lars Elinderson här nu i stället. Jag undrar om Lars Elinderson inte ser att denna obalans är till gäldenärens nackdel och att vi behöver en starkare lagstiftning som skyddar gäldenären.

Fru talman! Det är en myt att det skulle saknas krediter och villiga kreditgivare. Det är snarare ett problem att vi har ett överskott på kreditgivare som dessutom är beredda att använda oskäliga metoder för att låna ut pengar för att binda upp folk vid dyra krediter. Det finns också en myt om att det är skumma och oseriösa människor och människor som har dålig koll på sin ekonomi som vill utnyttja UC för att få krediter. Den här myten är en av de värsta som vi har att hantera. Detta är vanliga människor. Det är oftast företagsamma människor som kanske har haft eget företag, som har hamnat på obestånd och som har fått hela sin privata situation raserad på grund av en personlig konkurs eller en företagskonkurs. Vi måste skapa förutsättningar för att människor ska få möjlighet att göra rätt för sig eftersom vi vet att alla människor i grunden vill göra rätt för sig. Samhället har ett ansvar att stötta människor att få komma tillbaka. Sedan handlar det om snabbspår i fråga om förändringar. Vi vet regeringen har gjort enormt snabba förändringar med dåligt underbyggda beslut som gynnar andra starka ekonomiska intressen i samhället. Varför är regeringen inte beredd att göra relativt snabba förändringar som är utredda på ett grundligt sätt? Vi har Skatteverkets förslag på hur överskuldsattas situation kan lindras. Vi har Konsumentverkets och Konsumentombudsmannen Gunnar Larssons förslag på en relativt snabb reglering av konsumentkreditlagen som på ett bättre sätt ska skapa en seriös marknad för krediter och också en bättre trygghet för låntagare och människor som konsumerar med lånade medel. Varför kan regeringen inte se att man kan göra dessa relativt snabba och positiva förändringar?